Herr talman! Jag skall försöka anslå en något annan ton än ”Mums filibaba”-Persson, och jag ber att redan från början få avisera åsikter tvärtemot de föregående talarnas. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 40 berör oss själva; vi som just nu tillhör denna kammare och medkammaren och alla som skall efterträda oss. Det berör oss som enskilda människor och medborgare, och då blir vi plötsligt så försiktiga, ja nästan blyga. Att begära något för egen räkning är känsligt. Det kan och det kommer att misstolkas och bli föremål för ironiska och spetsfundiga kommentarer. Jag förstår och respekterar de kolleger, som vill ligga lågt i ett ärende som detta.

Vilket slags människor är det som just nu sitter i riksdagen? Att det är en blandad skara av olika individer är fullt klart — en heterogen samling. Det skall och bör vara på det sättet. Därmed följer också att en del av oss är i mera direkt behov av ekonomisk trygghet av det slag, som avsikten är att skapa enligt konstitutionsutskottets förslag, än andra kamrater, som t.ex. herr Yngve Persson och jag själv med våra sexsiffriga tal i inkomststatistiken och med våra välordnade pensionsförhållanden. Jag skall för att belysa situationen något syssla med två begrepp — riksdagsledamöternas ålder och inkomster. Om åldern är kunskaperna exakta. Om inkomsten talar officiella siffror, vilka självfallet också är exakta och korrekta men inte helt lättolkade. Det torde vi alla här känna till och särskilt specialisterna i bevillningsutskottet. Alltnog — åldern. Det finns nog så intressanta siffror framräknade, t.ex. den att den andra kammaruppsättning, som nu avgår, har den högsta medelåldern — den var år 1965 efter nyvalet 53,6 år — som någonsin förekommit i riksdagen sedan nuvarande tvåkammarsystem infördes. Man kan också konstatera att svängningarna varit förvånansvärt små, att medelåldern i förs ta kammaren legat ett par år högre än i medkammaren och att ingen tendens till föryngring har kunnat spåras; tvärtom på andrakammarsidan. Sedan vill jag presentera en annan siffra, som jag räknade fram i går, och som är direkt relevant för det nu diskuterade ärendet. Det är siffran som anger åldern vid inträde i riksdagen. Medianåldern, dvs. den ålder som hälften av ledamöterna underskred och hälften överskred vid sitt inträde i riksdagen, är vad gäller i dag sittande riksdagsuppsättning för första kammarens del 47 år och för andra kammarens 45 år. Det finns en viss osäkerhet i materialet jag har inte tagit hänsyn till att några ledamöter har haft ”permission” över någon valperiod och sedan kommit igen. För det följande resonemanget kan vi dock bortse från den felaktigheten, den påverkar inte bilden. Inträdesåldern har sin betydelse för bedömning av skäligheten i det förslag till förbättring av det nu i betänkandet presenterade förslaget, som jag kommer att ställa. Förutom medianåldern kan det vara av värde att veta, hur många som kommit hit unga, om jag får beteckna dem som inte fyllt 40 år före entrén här på det sättet. Det rör sig i dag om 27 ledamöter i första kammaren och 65 i den andra. Det är slående, men vid eftertanke självklart, att man just i den samlingen finner de flesta utpräglade representanterna för politikerskrået, ”the political man”. Det gäller veteraner som herrar Erlander, Ohlin, Sven Andersson och Kinna-Ericsson men också herrar som Allard, Alemyr och Ahlmark, för att ta några exempel bland A-pojkarna. Det är knappast den kategorin verkliga yrkesmän som kan komma att behöva den förbättring i pensionsvillkoren som jag föreslår. Jag nämner detta därför att jag fått den uppfattningen, att den som inväljs ung och väl omväljs en gång, sedan oftast sitter mycket länge och mera sällan kommer att nyttja visstidspensionens förmåner. Som underlag till ganska illvilliga räkneexempel både i pressen och här i kammaren kan de här unga politiska lejonen väl användas, men vi bör kanske räkna mera verklighetstroget och medelsvenssonskt. Den fyrpartimotion, som i andra kammaren har Elisabet Sjövall som första namn och som jag väckt i denna kammare, har beskärts en välvillig skrivning från konstitutionsutskottets sida. Man säger att man inte nu kan förorda ändringen från 20 kvalifikationsår till 12 för full pension. Det kan vara farligt att läsa mellan raderna i ett utskottsutlåtande. Dock tror jag mig stå på ganska säker grund, när jag ur utskottets formulering utläser en tankegång att behandla frågan i två etapper: först få igenom det föreliggande enhälliga utskottsförslaget och sedan — sannolikt — ta nästa steg. Jag tror att det skulle vara lika bra att ta det något längre steget på en gång och få det hela överstökat. De syrliga presskommentarerna kommer vi ändå inte ifrån! Vad beträffar den kritiska attityd som odlas på en del håll så snart det gäller riksdagsmännens ekonomiska villkor har vi bara att konstatera, att den existerar. Innan jag går in på inkomstförhållandena hos riksdagsmännen vill jag helt kort berätta, vad sänkningen av gränsen från 12 till 20 år skulle betyda i pengar i dag. Den som suttit i riksdagen i sex år och får gå någon gång efter fyllda 50 år skulle få 870 kronor per månad fram till 65 års ålder, då andra villkor träder i kraft. Efter nio år dvs., efter tre lyckade valkampanjer enligt den nya ordningen, skulle månadspensionen utgöra 1305 kronor för att efter 12 års riksdagsarbete komma upp i 1740 kronor. Om jag kopplar ihop detta med den tidigare redovisade medianåldern 45 och 47 år — som förenklat kan slås ihop till 46 år — så finner vi ett typfall. Det är en 58-åring som i 12 år arbetat i riksdagen och som, när han un der de närmaste sju åren fram till 65 års ålder skall försörja sig med annat arbete, får en arbetsfri grundinkomst eller visstidspension på 1740 kronor i månaden. Jag finner detta rimligt. Jag har förstått att fru Elisabet Sjövall i andra kammaren kommer att föra ett resonemang om svårigheten — eller omöjligheten — att kombinera riksdagsarbetet med annat arbete och om den ökade arbetsbelastningen i riksdagen. Jag skall med min korta erfarenhet här inte göra det utom i så måtto, att jag kan till fullo bestyrka omöjligheten att här försöka göra ett helt och fullt arbete och samtidigt göra en nämnvärd insats på hemmaplan. Jag vill ett ögonblick beröra möjligheterna till föryngring av den blivande kammaren efter 1970 års val i relation till detta förslag. Utskottet skriver på sidan 4 i betänkandet på tal om önskemålen om föryngring avriksdagen:»Det är från denna synpunkt otillfredsställande, om nomineringsförfarandet måste påverkas av hänsyn till de fungerande riksdagsledamöternas ekonomiska situation. En annan viktig synpunkt är att det blir alltmer angeläget att säkra en god rekrytering till riksdagen.» Jag håller helt och fullt med om detta. Och jag skulle vilja be dem som är negativa till principerna i förslaget och njugga med villkoren att allvarligt tänka på dessa rader i utskottsbetänkandet. En ekonomisk grundtrygghet för sittande riksdagsman vid en eventuell genomklappning ger de bakomliggande valorganisationerna en större frihet och den bör komma att leda till en föryngring av den nya kammaren. »Förtidspensionering» på någorlunda hyggliga villkor kommer att ge ny friskhet åt vår främsta valda församling, åt riksdagen. Det finns också en annan synpunkt: den enskilde riksdagsmannens större personliga oberoende i förhållande till sina uppdragsgivare, sina valmän. Det kan finnas situationer då detta är ytterst värdefullt, och det ligger också helt i linje med vår grundtanke att imperativa mandat icke skall existera. Sedan skall jag säga några ord om inkomstförhållandena. Jag har haft tillfälle att ganska flyktigt ögna igenom ett färskt material — ett indiskret material — beträffande våra inkomstförhållanden enligt sista tillgängliga siffror från taxeringsmyndigheterna. Dessa är visserligen fullt offentliga, men själv känner jag det kanske litet närgånget att studera en sådan sammanställning. Det var dock välbetänkt för att få ett grepp om detta ämne. Helt summariskt vill jag nämna, att 27 procent av riksdagsmännen har mindre än 50 000 kronor per år i till kommunal beskattning taxerad inkomst. Min slutsats blir då att det finns ett antal riksdagsmän, som enbart eller så gott som enbart har riksdagsarbetet som inkomst. Av yrkestillhörigheten att döma rör det sig just om personer som kommer att få svårigheter om de ganska långt upp i levnadsåren försöker gå tillbaka till sitt ursprungsyrke. Det rör sig inte enbart om personer med LO-anknytning utan även personer ur tjänstemannaleden. En sådan svår situation inträffar vid detta årsskifte men det berör ett relativt fåtal. Om två år blir läget ett helt annat. Vissa beräkningar har gjorts som pekar på att ett ganska stort antal ledamöter då kommer att lämna detta arbete och få sådana svårigheter. Jag anser det riktigt att redan nu genomföra den ganska moderata förbättring, som den ändrade = kvalifikationstiden innebär. Andra vägar till förbättring skulle kunna tänkas, men jag skall inte gå in på detta nu utan nöja mig med att framställa ett yrkande som jag räknar med skall kunna få kammarens stöd. Jag yrkar, herr talman, att kammaren bifaller konstitutionsutskottets hemställan med ändringarna, 30 procent av det vid varje tidpunkt gällande basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Då antalet riksdagsår är mindre än tolv och rätt till pension föreligger, utgör den månatliga pensionen för varje riksdagsår 2,5 procent av förenämnda basbelopp.» och att riksdagens förvaltningskontor får i uppdrag att framlägga förslag till motsvarande ändringar i redan gällande regler om pension för riksdagens ledamöter och deras efterlevande. Texten till yrkandet föreligger i stencil som kommer att delas ut till kammarens ledamöter. Herr talman! Minnesgoda kammarledamöter kanske erinrar sig att jag redan sjungit min svanesång. Jag har likväl vågat tala även i detta ärende, eftersom, jag funnit det angeläget, och jag hoppas att jag därigenom skall kunna bidraga till att ärendet får en positiv lösning.

Herr talman! Jag vill ta upp ett par saker som framkommit i debatten men som jag anser vara fel. Det har sagts att vi skulle ha bättre pensioner än andra. Så är icke fallet. ATP är det pensionssystem som riksdagsmännen har. Att det nu skulle röra sig om en sänkning av pensionsåldern är inte heller riktigt, generellt sett. Av det 60-tal riksdagsmän, som slutar vid årsskiftet, är det elva som kan erhålla visstidspension. Av dem är två födda 1904 och en 1905; det gäller alltså bara en pension några månader. Bland dem som sedan är kvar finns det sådana, som inte har ett arbete när de lämnar riksdagen om de har blivit utslagna i valet. Jag skulle vilja säga till herr Yngve Persson, att det alls inte är så enkelt att gå ut och få ett jobb. Det kan gå bra om man har ett jobb och är riksdagsman samtidigt. Men är man utan jobb när man upphör att vara riksdagsman är läget inte så enkelt. Man har ju upplevt, när det har inträffat föränd ringar som medfört att människor har blivit utslagna, att de har stått där utan arbete. Jag känner till fall från byggnadsbranschen, där man inom organisationerna på annat sätt har försökt medverka så att man kanske kunnat ordna något tillfälligt ombudsmannaskap osv. Det måste väl också vara fel att säga, att vi skulle kunna tillhöra arbetslöshetsförsäkringen. Jag har tillhört fackförbund, men jag kan inte nu vara med i en arbetslöshetskassa. Detta förslag innebär egentligen att man skapar samma trygghet som man har på arbetsmarknaden i övrigt. Det är väl också att märka, att det kan sägas ligga en hel del i vad herr Lundberg sade om att förslaget inte är så särdeles generöst. Man skall nämligen ha varit i riksdagen i sex år och vara över 50 år gammal. Vi hörde att medelåldern för dem som kommer till sin första riksdag var 45 resp. 47 år. Man måste alltså ha kommit rätt långt upp i åren, innan man kan få den lägsta pensionen — drygt 6 000 kronor om året. Man har då varit borta från arbetslivet i sex år. Det kan hända att de sex åren innebär att man får en mycket lägre lön, om man över huvud taget får ett jobb. Jag kan inte förstå det resonemang som förs. Det är inte fråga om att riksdagsmännen skall förse sig med några stora, utomordentligt fina förmåner. Underligt var det att herr Yngve Persson pratade runt omkring, men när han kom in på sakfrågan — vad ville han? Jo, han ville ha förslaget, men han ville återremittera det för en ändring. Vilken ändring vill herr Yngve Persson ha? Vilka förslag skulle herr Yngve Persson i så fall vilja skicka med till förvaltningskontoret? Hur många år skall anses vara minimum? Herr Yngve Persson måste ju ha en egen mening. Detsamma gäller för herr Ferdinand Nilsson. Det går inte för sig att bara återremittera ett ärende. I vilken riktning skall ändringen gå? är avsikten att förvaltningskontoret skall komma med ett förslag i den riktning, som herr Lundberg föreslog? Eller i någon annan riktning? Åldersgränsen 55 år har också nämnts i en motion. Är det den gränsen man vill ha, eller vill man ha samma pensionsålder som gäller för LO:s ombudsmän -— 60 år? Det kanske inte vore så dumt! Det vore bra att få reda på sådana ting när man diskuterar denna fråga. Man för en överdriven propaganda när man säger att riksdagsmännen skulle pensionera sig vid 50 år. Det är inte många som kan göra det, ty de har inte suttit i riksdagen i sex år när de uppnår den åldern. Sådant resonemang kan man kalla för slag under bältet. Man kan också säga att den kritik, som nu riktas mot riksdagsmännen, också riktas mot våra kommunalmän. Kommunförbundet och Landstingsförbundet har utfärdat rekommendationer när det gäller pensionering av kommunala förtroendemän. De rekommendationerna är väsentligt generösare än det föreliggande förslaget. Jag känner inte till att det har rått några delade meningar när man beslutat om dessa saker. Det är ett inte helt rättvist betyg, som sätts på våra kommunalmän. Varför har man infört dessa pensionsregler? Jo, därför att man inte har någon trygghet i anställningen. Man kan förlora ett förtroendeuppdrag. Därför har särskilda pensioneringsbestämmelser införts som innebär att man kan få pension efter en period, men för att få full pension skall man ha innehaft uppdraget i tre perioder, tolv år. Det finns mycket som talar för att politiska förtroendeuppdrag borde värderas lika och behandlas lika. Det ligger väl också en liten tanke i den riktningen i vad utskottet säger om att det finns skäl för den motion, som vill skapa likhet mellan kommunala förtroendemäns pensioner och förordnandepensionerna. Vi har emellertid inom utskottet ansett att vi inte kan ta itu med detta spörsmål nu. Här kanske man också kunde ta upp förslaget om 12 år. Det kan låta bestickande, men det är inte så enkelt att ordna. Jag anser att det skulle vara oerhört äventyrligt om riksdagen skulle fatta beslut i enlighet med det förslag som nu ligger på riksdagens bord, detta därför att vi, som jag sade förut, har ATP. Det är intjänade pensionspoäng som kommer att bestämma min ATP. Grundregeln är att de 15 bästa åren skall räknas. Det kan hända att jag inte har så höga pensionspoäng som det här talas om, utan jag kanske får ett relativt lågt poängtal i ATP därför att jag måhända bara har suttit sex år i riksdagen, och det ger inte så hög pension. Det kan betyda att visstidspensionen i något fall blir högre än den pension som senare utgår, i varje fall vid 65-årsgränsen, ty där får man ju inte den fulla pensionen. Folkpension t.ex. utgår ju först vid 67 års ålder. Förtidspensionen vid 65 år innebär alltså inte full pension utan det är en reducerad pension som riksdagsmännen då får. Man skulle få göra omräkningar för en hel del pensionstagare, men eftersom riksdagen införde sin pensionering först i slutet av 1940-talet, kan det inte röra sig om ett särskilt stort antal. Jag tycker det är bättre att man följer utskottets synpunkter i detta fall och låter förvaltningskontoret titta på de här frågorna. Förvaltningskontoret är nödsakat att arbeta om ersättningsstadgan, inte för att förbättra de materiella förmånerna utan för att klara den tekniska sidan av saken. Vi har ju under senare år fått ändrade förhållanden, t.ex. möjligheten att utskotten börjar sammanträda under sommaren m.m. Det är en hel del sådana frågor som förvaltningskontoret måste se över, och då är det lämpligt att man också får ta itu med detta spörsmål. Vad utskottet här har anfört skulle man kunna vara till freds med. Sedan får man väl återkomma. Om man nu skall försöka åstadkomma likhet i fråga om ersättningar för politiska förtroen deuppdrag, så är det inte säkert att vi riksdagsmän skall gå ned till vad som nu gäller. Det kan lika gärna bli ett möte på halva vägen vid de förhandlingar som man sedermera får föra. Under alla förhållanden har vi i utskottet den uppfattningen att politiska förtroendeuppdrag bör likställas, i varje fall när det gäller att se till att man kan känna trygghet för sin försörjning om man skulle bli utslagen av sina egna partikamrater eller om valvinden skulle ändras.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

Herr talman! Herr Georg Pettersson påstod att någon hade kritiserat nu gällande pensionssystem och velat göra gällande att det gav för stora förmåner. Han sade inte vem han syftade på, men han tittade hela tiden på mig. Jag har emellertid inte alls berört den saken. Jag vet inte om möjligen herr Werner eller herr Ferdinand Nilsson gjorde något sådant uttalande, men jag har i varje fall inte gjort det. Vidare säger herr Pettersson — med darr på stämman — att det inte är lätt för en riksdagsman som blir utan jobb. Nej, det är det inte. Men är det svårare för riksdagsmannen Yngve Persson eller Georg Pettersson eller någon annan riksdagsman än för en person utanför riksdagen som råkar i exakt samma situation? Vi kanske har haft högre inkomst och därmed viss möjlighet att ordna det för oss, men den andre kan ha haft det knackigt i hela sitt liv och har därför ingenting att falla tillbaka på. Jag blir verkligen förvånad när min partivän herr Georg Pettersson gör så makalöst enkla analyser i samband med sociala jämförelser. Han plockar ut en grupp kommunala tjänstemän mot vilka vi har varit vårdslöst generösa på ett sätt som i långa stycken är oanständigt, socialt sett. Han säger att riksdagsuppdraget och dessa kommunala förtroendeuppdrag skall behandlas lika i detta avseende. Jag skulle ha förstått herr Pettersson, om han sagt att dessa uppdrag skapar delvis samma situation och att det måste ske en samordning på detta område, varvid staten bör vara med och bestämma hur det hela skall vara. Men man vill här åberopa ett exklusivt system som inte tål någon granskning. Det förekommer ju en del andra saker på det kommunala planet som trotsar all beskrivning strängt taget. Man kan där anställa direktörer med en årslön av 150 000 kronor. Om de inte . klarar arbetet, får de gå efter några år med en pension på 75 000, 80 000 eller 90 000 kronor om året, fastän de kanske har andra arbeten. Lever vi i den världen med tankarna, går det inte att få fason på en social debatt. Men, herr Pettersson, faktum är att vi inte har ansett oss ha råd att genomföra en lägre pensionsålder än 67 år för folk i allmänhet, fastän vi vet att det är hundratusentals människor som verkligen behöver gå i pension vid en lägre ålder. Då skall vi nu börja på att ge lön till folk vid 50 års ålder som har inkomst av arbete och som till och med tillhör det skikt av människor som sannolikt i fortsättningen också kommer att ha särskilt goda inkomster. Herr Pettersson säger att vi riksdagsmän inte kan vara med i A-kassan. Vad är det för resonemang, om riksdagsarbetet betraktas som ett förtroendeuppdrag? Jag tycker att det är litet fel att betrakta det som enbart ett yrke, men om man gör det, kvarstår man ju i sitt fackförbund och betalar fackföreningsavgiften. På detta sätt blir man ju försäkrad. Vi har ju möjlighet att — om vi inte vill lösa problemet var och en för sig — bilda en arbetslöshetsförsäkringskassa vilken dag som helst och få statsbidrag till den, om vi betraktas såsom en yrkesgrupp. Jag vill här ta upp en liten bitanke. Jag har i olika sammanhang gjort klart att min principiella uppfattning på längre sikt är att det bör införas en allmän arbetslöshetsförsäkring omfattande alla direkt verksamma på lönemarknaden. Löses detta problem, slipper vi sådana här enkla invändningar som gjorts. Det förhåller sig väl på det sättet att en del riksdagsmän har struntat i att vara med i fackförbundet och därigenom avhänt sig möjligheten till understöd. Men det vittnar bara om att man inte tagit sitt arbete på fullt allvar ur trygghetssynpunkt, och jag skulle tro att det är hela sanningen i diskussionen.

Jag skall klara ut det litet grand på en gång. De anställda erhåller pension vid 60 års ålder och skall ha varit fast anställda under 20 år för att erhålla denna pension. Jag vill anmäla att jag inte är särskilt förtjust i detta system, men det har tillkommit framför allt därför att det har krävts en orimlig arbetstid av funktionärerna. Det har ansetts att de är nedkörda vid uppnåendet av denna pensionsålder, och jag kan berätta för herr Pettersson att det finns läkare som har hand om denna kår och som kan lägga fram statistik på hur det förhåller sig med hälsotillståndet. När jag därför brukar tala om flexibel pensionsålder, menar jag inte flexibel efter tjänst eller efter statsanställning eller privatanställning, utan jag menar flexibel med hänsyn till individens medicinska situation, och då kan man få in en sådan här relevans. Men sedan har vi ingalunda såsom allmänt system att gå vid 60 år. Vi har ofta mycket längre anställningstid än 20 år. Det blir allt vanligare, eftersom de anställda är allt yngre.

Herr Georg Pettersson påstår också att de kommunala myndigheterna är väsentligt generösare. Jag har berört den frågan. Det kan vi bara konstatera. Jag är förvånad över att partivänner ute i landet är med på praktiskt taget vad som helst samtidigt som de åker land och rike runt och talar om för vårt folk att pensionsåldern måste vara 67 år och att det inte går att höja ATP. Så fungerar maskineriet. Men det blir mycket allvarligt om detta blir vardagsmat även i riksdagen, där vi ändå måste vaka över helheten. Vi kan tillerkänna oss en lön, som är rimlig med hänsyn till vårt arbete. Det är ingen konst att få folk att förstå det, men sådana här saker skall man inte vänta att folk skall förstå. Det krävs anföranden av det slag, som herr Georg Pettersson nu har hållit, inför en okunnig publik för att sådana här resonemang skall gå hem. Vi kan inte göra en sådan här analys, om vi vill ställa anspråk på att föra en social debatt på ett högt plan. Herr Georg Pettersson säger även att vi kan acceptera detta förslag och sedan återkomma. Men om jag sätter mitt namn under detta beslut, kan jag väl inte nästa år rycka denna matbit ur händerna på folk, särskilt som det enligt utskottet tydligen är så fruktansvärt illa ställt för de människor som skall ha denna pension. Har vi godkänt detta förslag är vi fast. Därför reagerar jag. Jag förstår dock att utskottets ärade ordförande måste slåss för utskottets förslag. Jag har inte vädjat till herr ordföranden att backa ut. Det vore att begära för mycket i detta läge. Jag vädjar dock till kammarens ledamöter att ge oss utrymme för ett ordentligt övervägande i ett senare sammanhang. Mot bakgrunden av detta skall jag kommentera herr Georg Petterssons mycket underliga reflexion om att jag pratade runt. Jag har faktiskt skrivit mitt anförande. Vad jag sade, herr Georg Pettersson, var att detta kan jag inte vara med på. Men jag sade också att jag inte ville helt försvära mig åt att det inte skulle kunna gå att göra någonting åt det system som nu gäller. Det var vad jag sade, och jag skall försöka att antyda en tanke, som jag egentligen ville undvika, ty i samma ögonblick som man kommer med den utan att närmare ha övervägt alla dess konsekvenser sitter man i någon liten mån fast. Jag tänkte faktiskt på att regeln om att man i vissa fall kunde få gå tidigare än vid 65 år skulle kunna tillämpas generösare än som nu uppenbarligen sker. Samtidigt gjorde jag helt klart att en pensionsålder på 50 år för friska människor helt enkelt inte går. Det är väl att visa en vilja till analys och öppenhet och inte att prata runt. Skulle sådant betraktas såsom rundprat, skulle denna kammare få permittera sig för all framtid.

Herr talman! Först skall jag be att få fylla på där Georg Pettersson slutade. Kommunalråd har full pension efter tolv år, och pensionsbeloppet är lika med 62 procent av underlaget. Som ett räkneexempel kan nämnas att ett kommunalråd med lön enligt KB 4 får en pension av 4000 kronor i månaden. Kommunalrådens pension samordnas inte med lön på grund av anställning i allmän tjänst. Vidare är pensionen värdebeständig. Herr Georg Petterssons och mina åsikter sammanfaller i stort sett. De är dock icke identiskt lika. Jag blev litet ledsen när uttrycket »oerhört äventyrligt» användes. Det var nog starkt, ty det syftade på det mindre problemet med samordning av redan tidigare utgående pensioner, vilket har förutsetts i det yrkande som jag har ställt. Den andra att-satsen ger full möjlighet för förvaltningskontoret att räkna på och rätta till dessa saker. Jag kan lämna kammarens ledamöter full garanti för att yrkandet är formellt korrekt utformat och att det ger möjligheter till sådana uträkningar i efterhand. Herr Georg Pettersson framförde också några åsikter beträffande ATP-samordningen vilka jag kanske inte delar, men jag skall inte ta upp tiden ytterligare.

Herr talman! Flertalet av de motioner som behandlas i bevillningsutskottets föreliggande betänkande handlar visserligen om eldningsoljor och bensin, men i sammanhanget tas även miljöpolitiska frågeställningar i vidare bemärkelse upp till behandling. Det sker särskilt i motionerna 1:475 och II: 818, väckta av herrar Fälldin och Wirtén i denna kammare och av herrar Norrby och Larsson i Borrby i andra kammaren. Gemensamt för såväl dessa som för andra motioner som behandlas i betänkandet är dock att skatteinstrumentet borde kunna komma till användning för miljöpolitiska ändamål. Bevillningsutskottet presenterar olika matematiska operationer för att visa att motionärernas slutsatser är illa grundade. Utan att gå närmare in på dessa räkneexempel kan jag dock inte underlåta att konstatera att dessa endast befattar sig med en enda möjlighet, dvs. den förutsättning som man lägger till grund för kalkylerna. Fullt så enkelt tror jag inte att det är, och det tycker inte heller finansministern, om jag är riktigt underrättad. Han förklarade för ett år sedan att det kan finnas anledning att ändra skattesatserna på eldningsoljor och att han skulle förutsättningslöst utreda frågan om energibeskattningen. Utredningen pågår tydligen fortfarande, eftersom den utlovade propositionen ännu inte synts till. Reservanterna uppehåller sig inte speciellt vid oljorna utan tar fasta på det mer principiella problemet huruvida skattesystemet över huvud taget är ett användbart medel i kampen mot mil jöförstöring. Jag vill understryka att reservanterna inte anser att beskattningen är något »miljöpolitiskt universalmedel» som utskottsmajoriteten anmärker. Men skatten kan — tror reservanterna — i vissa fall vara ett mycket smidigt medel, inte minst när det gäller att komplettera en lagstiftning som bara får praktiska verkningar i framtiden. Förutom en successiv minskning av de starkare miljöförstörande eldningsoljornas användning — det kan härvid knappast vara tal endast om ett antingen—eller, utan det måste ju finnas andra möjligheter — kan det också gälla andra former av miljöförstöring. Reservanterna talar inte för något ensidigt införande av en ny punktskatt. Avsikten är fastmer att skatteinstrumentet skulle kunna användas även i stimulerande syfte, alltså skattelindrande. En lagbestämmelse kan, om jag tar ett exempel från industrin, gälla en sådan konstruktion av framtida anläggningar att miljöförstöring inte förorsakas av dessa anläggningar. Men samma villkor kan inte gälla med omedelbar verkan för redan existerande anläggningar. Det kan i sådana fall bli fråga om väsentliga investeringar i den befintliga fabriken till avsevärda kostnader. En statlig stimulans kan i så fall vara befogad för de företag som är villiga att företa sådana åtgärder. För företag som verkar i internationell konkurrens kan i annat fall konkurrensförsvårande produktionskostnader bli följden. Bevillningsutskottet har tidigare förordat statligt stöd i form av ökade avskrivningsmöjligheter för vissa miljövårdande åtgärder. Detta är såvitt jag förstår en åtgärd inom beskattningen — det är väl ingen tvekan om den saken — och gäller i det fallet en skattelättnad. Ett närliggande område gäller de ansträngningar som görs för att finna medel mot nedskräpning i naturen, t.ex. av engångsglas, plåtburkar och dylikt. Det torde även här vara möjligt att in om skattesystemets ram finna vägar som stimulerar ansträngningarna att åstadkomma förbättringar, t.ex. när det gäller att finna material som förstör sig självt eller inte förorsakar samma skada som nu är fallet. Samma stimulans bör kunna ges när en storförbrukare av förpackningar är villig att använda material som kan vara dyrare i användning men i realiteten för samhället är starkt kostnadsbesparande.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
Herr talman! Man kan med bästa vilja i världen inte säga att det är en stimulerande miljö som kammaren utgör vi skall ju nu tala om miljön, miljövårdsfrågor och åtgärder mot miljöförstöring. Herr talman! Jag kan konstatera att reservanterna har en mening som jag kan instämma i, nämligen när de säger: »Åtskilliga invändningar kan helt visst riktas mot en del av de resonemang, som förs i motionerna.» I detta instämmer jag liksom utskottets majoritet. Jag konstaterar att herr Lundström har tagit tillbaka en del yrkanden i motionerna. Jag uppskattar att han tagit en sådan ståndpunkt, eftersom det är omöjliga saker som där framförs. I övrigt är vi överens om nödvändigheten att skydda naturen. Vi har väl även under senare år fått uppleva en hel del hoppingivande på detta fält. Jag tänker på det nya ämbetsverk som har inrättats, och jag tror mig också kunna märka att debatten om dessa problem har fått en helt annan skärpa än tidigare. Detta tyder på ett större medve tande både hos beslutande instanser och hos den stora allmänheten. När det gäller möjligheterna att skattevägen underlätta de strävanden som nu pågår så tror jag man får erkänna att det är begränsade åtgärder som kan vidtagas. Herr Lundström erinrade om vad bevillningsutskottet hade föreslagit på sin tid. Det har även företagits en utredning beträffande beskattningsreglerna i fråga om avskrivning på de speciella anläggningar han nämnde. Jag är tacksam för att vad bevillningsutskottet skriver i sitt betänkande verkligen uppmärksammas av regeringen. Det är min förhoppning att det förslag som framlagts skall kunna förverkligas från riksdagens sida, även om vi är medvetna om att det kommer att kosta en hel del pengar. För övrigt är det riktigt som herr Lundström framhöll att man kan stödja på annat sätt genom åtgärder från det allmänna eller från enskildas sida, men detta sker inte skattevägen utan ofta genom beviljande av bidrag. Utskottet har inget att erinra mot att man lägger upp frågorna på detta sätt. Vi är ganska eniga beträffande huvudfrågan, och reservationen avser detaljfrågor. En förutsättningslös utredning utöver allt det utredande som redan pågår fyller knappast någon funktion. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den där meningen i reservationen herr Ericsson ville instämma i är förorsakad bl.a. av det faktum att motionerna väcktes i januari. På de senaste elva månaderna har det skett en hel del som gör att vissa saker som påpekats i motionerna inte längre är aktuella. Men åtskilligt — jag skulle vilja säga ganska mycket — är ännu olöst, och varje möjlighet till god beredskap på bred front tror jag är önskvärd när man skall gripa sig an dessa problem. Reservanternas begäran innebär alltså att man utreder ett av de medel som i den allmänna debatten har varit mycket aktuellt under åtskilliga år och som kanske kan visa sig värdefullt.
Herr talman! Det är klart att det har hänt någonting på elva månader — det vill jag inte bestrida. Men i fråga om motionernas yrkande om en differentiering av skatten på brännolja eller liknande har det inte hänt något. Det är ett förslag som i och för sig, såsom det har framställts, är omöjligt att genomföra. Jag trodde verkligen att herr Lundström skulle erkänna det och inte skylla ifrån sig och säga att så mycket har hänt sedan motionerna väcktes. Det har inte hänt någonting i det här avseendet.

Den gångna höstsessionen har haft ett lugnt förlopp, och ingen extraordinär arbetsbelastning har egentligen förekommit vid slutet av sessionen — något som jag förmodar kammarens ledamöter med tillfredsställelse inregistrerat.

Under sådana förhållanden synes det mig tillräckligt om jag vid detta tillfälle tillönskar er alla en god jul, trots allt i traditionella former med en, hoppas jag, med hänsyn till kammarens ledamöters hälsotillstånd måttlig förtäring av den goda julmaten, samt ett gott nytt år. Jag hoppas att ledamöterna med friska krafter skall kunna åter infinna sig här i januari. Dessa friska krafter kommer säkerligen att behövas under en vårsession som kommer att sammanträda i en orolig värld och med åtskilliga inrikespolitiska problem. Jag tackar er slutligen för ett fortsatt gott och angenämt samarbete. Jag tackar de vice talmännen för deras stöd och hjälp och kammarens kansli för det nit med vilket vi är bortskämda. Jag vill särskilt tacka kammarens tillförordnade sekreterare för det utomordentliga sätt varpå han fullgjort sitt uppdrag. Detta tal besvarades av herr NÄS STRÖM i följande ordalag: Herr talman! Kammarens samtliga tjänstemän och ledamöter ber till Er, herr talman, få framföra vårt tack för en god ledning även under detta år. Vi önskar herr talmannen en lugn och trivsam jul och ett gott nytt år. Herr talman! Låt mig därutöver anföra ännu några ord. Vi är några leda möter här som avgår från riksdagen vid årsskiftet. Vi som nu avgår ber att till er ledamöter få framföra vårt varma tack för gott kamratskap under alla dessa år. Vi önskar er lycka och framgång för de år som kommer. Tack, herr talman!